Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Frågan kan kanske förefalla något långsökt — Australien ligger ju inte i vår omedelbara geografiska närhet — men den har ändå en allvarlig bakgrund. Vad saken gäller är det stora antalet trafikolyckor som följer i bilismens spår och hur vi på effektivaste möjliga sätt skall kunna pressa ner antalet döda, invalidiserade och skadade i trafiken. Nu är det ju så, att undersökningar som gjorts av professor Voigt och andra över svenska trafikoffer visar att årligen ca 400 personer skulle ha räddats till livet, om de hade använt säkerhetsbältet. Dessutom skulle varje år drygt 4 000 människor ha undgått att skadas och invalidiseras. Det är siffror som borde stämma de ansvariga för trafiksäkerheten till eftertanke. Vi har hittills i vårt land satsat på frivilliglinjen när det gäller användningen av säkerhetsbälten. Tyvärr måste vi nu, liksom så många gånger tidigare, konstatera att den vägen inte leder till önskvärt resultat. Det borde därför vara hög tid för en lag om obligatorisk användning av säkerhetsbälten. De positiva erfarenheterna från Australien visar att lagstiftningsmotståndarna inom och utom trafiksäkerhetsverket har haft fel i sina invändningar. Man har där fått en mycket hög åtlydnadsprocent på kort tid, och åtlydnaden förbättras ytterligare efter hand. Man har fått en kraftig minskning av antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Kommunikationsministern pekar i sitt svar på att många svenska bilister inte använder bilbälten därför att de tycker dessa är opraktiska och besvärliga, men förhållandena har ju varit likadana i Australien, och där har man ändå gått över till en obligatorisk lagstiftning. Ett fasthållande vid frivilliglinjen kostar oss varje år hundratals människoliv och stora personliga lidanden, för att inte tala om de väldiga samhällsekonomiska kostnaderna för invalidiseringen och för de många trafikskadade. Kommunikationsministern säger nu rent allmänt att behovet av ytterligare åtgärder fortlöpande övervägs. Jag vill sluta med en fråga. Skulle vi inte kunna få ett mera konkret besked av kommunikationsministern: Om den nuvarande bilbälteskampanjen inte leder till en starkt ökad användning av bilbälten, kommer kommunikationsministern då att verka för en obligatorisk lagstiftning?
Herr talman! Det kanske inte bör förvåna någon, om regeringen inte ännu har tagit ställning för en lagstiftning på detta område. Man kan väl inte komma ifrån att frivilliglinjen i det här fallet skulle vara och är att föredra i den mån man kan få ett så långt möjligt fullgott reslutat den vägen. Naturligtvis, herr Pettersson i Lund, skall regeringen, såsom jag har sagt i svaret, nogsamt följa utvecklingen både internationellt och nationellt. Jag upprepar vad jag sade i mitt svar om det uppdrag som trafiksäkerhetsverket nu har slutfört rörande olika bältesformer, bältestyper osv. Skulle emellertid resultatet av alla dessa åtgärder icke visa sig vara sådant att vi från trafiksäkerhetssynpunkt kan vara nöjda, är det självklart att lagstiftning i denna fråga aktualiseras. Detta har tidigare deklarerats av mig. Här vill jag tillägga ytterligare en sak. Australiens beslut att införa obligatorisk användning av bilbälte har hittills varit i tillämpning endast i en av landets delstater under mer än ett år. Först sedan början av det år vi nu är inne i gäller sådana föreskrifter i alla Australiens delstater. De är för övrigt inte enhetligt utformade utan varierar från stat till stat. För vårt eget ställningstagande i bilbältesfrågan är det väsentligt att få tillgång till ett omfattande och tillförlitligt material, som belyser de erfarenheter de olika australiensiska staterna gjort av sina föreskrifter om obligatorisk bältesanvändning. Något sådant material föreligger inte ännu, och det kan knappast föreligga nu, eftersom lagstiftningen varit i kraft bara några månader. Mot bakgrund av vad jag här sagt följer jag utveckligen i Australien med största noggrannhet.
Herr talman! Jag är ense med kommunikationsministern, när han säger att frivilliglinjen är att föredra, om den visar sig ge resultat. Därom tror jag inte att det finns några delade meningar. Gång på gång får vi emellertid uppleva att den misslyckas. Vi har siffror som visar 30-procentig användning av bilbälten vid långfärder och 10-procentig användning i innerstaden. Dessa siffror är ganska avskräckande. Kommunikationsministern säger att bestämmelserna i Australien varit i kraft under så kort tid att några erfarenheter ännu inte kunnat göras och att det därför är svårt att dra några slutsatser. Vi kan väl ändå konstatera, att den verksamhet man där bedrivit varit framgångsrik. På grundval av de erfarenheter man vunnit från den delstat, som infört lagstiftningen, har man snabbt låtit denna gälla hela landet. Enligt vad jag erfarit är man på väg att införa obligatorisk användning av bilbälten även i Nya Zeeland. Detta borde tala för att delstaten i Australien fått mycket positiva erfarenheter. Det är inte nödvändigt att Sverige blir sist i den internationella kön på detta område. Man kan inte direkt ta ställning till denna fråga, säger kommunikationsministern. Det fordras ytterligare överväganden, vilket jag mycket väl förstår. Som ett ord på vägen vill jag i all vänlighet säga en annan sak. Vi hade ju tillfälle att lyssna till professor Alvar Nelson sedan han gjort en studieresa till Australien för trafiksäkerhetsverkets räkning. Han var tidigare en av motståndarna till lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten. Såvitt jag kan förstå har han nu helt svängt om. Jag vill bara be kommunikationsministern att lyssna på den syndare som sig omvänder och ta del av hans rapport till trafiksäkerhetsverket om de erfarenheter och bedömningar han gjort av den lagstiftning Australien infört. Jag skulle tro att detta ger ett mycket gott underlag för ett positivt beslut i bilbältesfrågan.

Herr talman! Förutsättningen för att svenskt näringsliv framgångsrikt Torsdagen den skall kunna hävda sig såväl i en hårdnande internationell konkurrens som 13 april 1972 på hemmamarknaden är hög innovationsnivå och teknisk kvalitet. Detta gäller i lika hög grad stora som små företag. Men till skillnad från de stora Statens institut för företagsenheterna har de mindre företagen små möjligheter att inom det för etagsutveckling: egna företagets ram ordna med fortlöpande utbildning. Främjande av företagsutveckling De mindre företagens utbildningshandikapp har man från statens och näringslivsorganisationernas sida försökt avhjälpa genom kurser, information och utbildning av olika slag; bl.a. har statens institut för företagsutveckling ett stort utbud av kurser som kan utnyttjas av de mindre företagen. I detta näringsutskottets betänkande har i en motion från folkpartiet understrukits att insatserna i högre grad måste inriktas på förebyggande och utvecklande åtgärder. Men för att dessa utbildningsinsatser skall bli meningsfulla måste de anpassas till behov och önskemål inom det enskilda företaget, vilket förutsätter en decentralisering av kursplaneringen. I årets statsverksproposition, bilaga 15, föreslår departementschefen inrättande av en regional utbildningsorganisation.

I vår motion, som följts upp av reservationen 1, har vi framhållit att det är väsentligt att den här regionala utbildningsorganisationen får den avsedda omfattningen redan under kommande budgetår. Departementschefen har föreslagit att fem tjänster skall inrättas under en försöksperiod; vi har alltså föreslagit att samtliga åtta tjänster tillsätts under nästa budgetår. Utskottsmajoriteten har avstyrkt vårt motionsförslag, även om utskottsmajoriteten och reservanterna delar uppfattningen att åtgärder borde vidtagas för att statens institut för företagsutveckling i större utsträckning än för närvarande skall kunna nå de mindre och medelstora företagen. I samma reservation har vi föreslagit att institutets anslag till stipendier för kommande budgetår ökas med 200 000 kronor, utöver vad som föreslagits i statsverkspropositionen, för att göra utbildningen tillgänglig för de företag som bäst behöver den. En sådan åtgärd ligger också i linje med syftet bakom de regionala utbildningskonsulenterna, nämligen att stimulera utbildningsintresset inom de mindre och medelstora företagen. Herr talman! Jag får alltså yrka bifall till reservationen 1 vid punkten I reservationen 2 vid punkten 5 tar vi reservanter upp frågan om självfinansieringskravet för institutets kursverksamhet. Vi anser att en omprövning av kravet på kostnadstäckning för institutets kursverksamhet är väl motiverad, inte minst mot bakgrund av de allmänna riktlinjer för institutets verksamhet som departementschefen anger. Enligt sin instruktion skall SIFU i första hand främja de mindre och medelstora företagens 23 utveckling genom utbildning, rådgivning, provning och konsultation. Den helt dominerande verksamhetsgrenen är emellertid kurssidan. Men i motsats till all annan samhällelig utbildning och den kursverksamhet som bedrivs av studieförbunden m.fl. har staten genom institutet satsat allt mindre och mindre på yrkesfortbildning. Det stora flertalet kursdeltagare på SIFU:s kurser är personer som oftast har sexårig folkskola bakom sig plus någon form av yrkesutbildning, och de flesta av dessa kommer till institutets kurser på eget initiativ. För dessa människor är institutets kursavgifter, ca 100 kronor per dag, en tung post, och ofta medför en kursvecka ett bortfall av arbetsinkomst. Att de mindre och medelstora företagen börjar dra sig för att skicka folk till SIFU:s kurser är därför helt naturligt. Avgiftsfrågan har uppmärksammats av riksrevisionsverket i en förvaltningsrevisionell studie av institutet. Som verket påpekar föreligger det här en målkonflikt mellan å ena sidan önskan att tillgodose utbildningsbehovet inom de mindre och medelstora företagen och å den andra kravet på högsta möjliga självfinansiering för institutet. Riksrevisionsverket har också uppmärksammat att det i högre grad blir kommuner och större företag som sänder kursdeltagare till institutet. Det kan därför med fog ifrågasättas om det nuvarande höga självfinansieringskravet gör det möjligt att optimalt utnyttja institutet i syfte att tillgodose de mindre och medelstora företagens utbildningsbehov. Det framgår alltså tydligt att det höga självfinansieringskravet hämmar de mindre företagen i deras lust att sända folk till institutet. Jag har svårt att förstå att man inte, som vi har föreslagit i vår motion och i reservationen, skulle kunna tänka sig en omprövning av avgiftssystemet vid SIFU. Andra utbildningsbehov som fylls av samhället har fått ett ökat stöd. Jag har ingenting emot att man satsar på ökad fortbildning. Självklart kan det vara intressant att få lära sig porslinsmålning och mer om flamsk vävnad och att få läsa engelska på studieförbunden, och det är riktigt att man försöker fortbilda sig där. Men vill man fortbilda sig i sitt eget yrke så skall man inte vara hämmad genom höga kursavgifter. Nu är det, som framgår av riksrevisionsverkets rapport, i huvudsak storindustrin och kommunerna som sänder folk till den här kursverksamheten. Två tredjedelar av kursdeltagarna kommer från det hållet. Det är klart att för storföretagen spelar avgiften inte någon större roll. Från fackföreningshåll har man ju med rätta kritiserat den nuvarande vuxenutbildningen i vårt land som i hög grad är ett tillskott till dem som redan har ett bättre utbildningsläge. Därför måste vikten läggas vid att ta vara på den näringspolitiska och näringsinriktade utbildningen. Om det inte sker en ökad satsning på SIFU:s kursverksamheter, så att kursavgiften kan sättas till ett rimligt belopp, kommer fler och fler av de mindre företagen att avstå från att skicka folk till SIFU:s kurser. Vi har alltså i reservationen föreslagit att självfinansieringsgraden blir föremål för en omprövning. Det är ju ingen orimlig begäran, och det är förvånansvärt att utskottsmajoriten inte har kunnat biträda ett sådant yrkande. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall även till reservationen 2.

Herr talman! Låt mig först få konstatera att departementschefen har uttalat i propositionen att en vidareutveckling av SIFU:s utbildningsverksamhet i mycket hög grad bör bygga på regionala insatser. Men med hänsyn till att verksamheten är oprövad är han inte beredd att gå med på att alla de åtta begärda konsulenttjänsterna inrättas, utan han tar upp medel för fem, en försiktighet som utskottet finner helt rimlig. Departementschefen hänvisar också till att kommerskollegieutredningens betänkande ”Näringspolitiken — ny verksorganisation” är under övervägande i Kungl. Maj:ts kansli och framhåller att han därför inte är beredd att ta slutlig ställning till kravet på full kostnadstäckning för kursverksamheten. Man är med andra ord inne i en ny verksamhet, en försöksverksamhet, och utskottet finner det helt rimligt att göra på det sätt departementschefen förordar. Jag kan påpeka att anslaget till SIFU med propositionens förslag, som tillstyrks av utskottet, höjs med 20 procent, eller 1,5 miljoner kronor, till 8 450 000 kronor. Av det beloppet är 450 000 kronor avsedda att täcka gamla utgifter, 500 000 för stipendier och 500 000 för en försöksvis utbyggd regional konsulentverksamhet. De två talare som varit uppe före mig har funnit det motiverat att ytterligare 200 000 kronor anslås till stipendier. Beloppet till stipendier har de två senaste åren höjts med 300 000 kronor, och det är ju glädjande att det verkliga behovet inte är större än att det täcks med ytterligare 200 000 kronor. Man kan alltså säga att behovet med propositionens och utskottets förslag är täckt till 70 procent. Det finns inte många stipendiesystem som täcker behovet så långt. I reservationen 2 har föreslagits att graden av självförsörjning för kursverksamheten genom avgifter skall sänkas eller egentligen nollställas. Ett sätt att göra studierna lättare tillgängliga för innehavare av mindre och medelstora företag är att göra studierna billigare, men jag betonar att det är bara ett sätt. Vuxenutbildningen byggs ut här i landet, och därigenom öppnas nya möjligheter åtminstone på gymnasieorterna att få utbildningen närmare och utan kostnader för den enskilde. Vad som behöver tillhandahållas genom t.ex. SIFU men också genom branschorganisationerna är studievägledning, uppföljning och specialutbildning. På kammarens TV-skärm visas nu en plansch av vilken framgår hur studierna kan organiseras. Korrespondensstudier, gymnasieskola, fackskola, statens skola för vuxna, folkhögskola, studieförbundens kurser och enskilda litteraturstudier kan fås på gymnasieorter inom vuxenutbildningens ram och följaktligen helt kostnadsfritt för deltagarna. Reservanternas talesmän sade att företagaren som regel är en praktisk man med normalt endast folkskoleutbildning som grund. Ingen av de studieformer jag nämnt förutsätter att specialinstitutioner av formen SIFU tar över utbildningen. Det vettigaste och för alla parter billigaste är att utbildningen sker inom den vanliga gymnasieskolan. Jag nämner detta som en motvikt till den litet pompösa framställningen att företagarna blir misshandlade.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
Herr talman! Jag tror att utskottets ordförande inte hörde riktigt rätt, när han ville göra gällande att jag — eller om det var herr Börjesson i Glömminge — sagt att vi anser att regeringen misshandlar företagarna vad gäller denna kursavgift. Nej, det har vi inte sagt. Vi har sagt att kursavgifterna är orimligt höga, och när vi därför föreslår att en översyn av avgifterna vid SIFU skall ske, tycker vi att det är ett rimligt krav. Jag är helt överens med utskottets ordförande att det är bra att man försöker få en ökad kursverksamhet till stånd ute i regionerna, bl.a. genom vuxenutbildning, och där kommer utbildningskonsulenterna enligt min uppfattning att betyda mycket för samordningen. Det är utomordentligt bra. Det är också riktigt att det är bäst om vi kan klara av åtminstone vissa grundläggande kurser inom den egna regionen och slippa resa till Stockholm eller till de andra ställen där SIFU har sin kursverksamhet. Men för oss framstår det som mycket angeläget att man från början på en gång kan bygga ut utbildningskonsulentorganisationen till åtta. Det är inget orimligt krav liksom inte heller kravet att den översyn som vi begärt i reservationen skulle gjorts inom den närmaste tiden. Det förhåller sig, trots allt, som jag tidigare sagt så att det på den som endast har sexårig folkskola och viss yrkesutbildning ställs orimliga krav i förhållande till andra. Vi har fem universitet här i landet, där det är kostnadsfritt att gå, men skall man utbilda sig i sitt yrke och förkovra sig skall man betala en kursavgift som motsvarar ungefär 100 kronor om dagen. Det är inte rimligt.

Herr talman! Jag tror fortfarande att herr Andersson i Örebro skulle göra klokt i att inte måla upp detta så att företagarna är missgynnade. Annan utbildning får man gratis här i samhället, men skall man utbilda sig som företagare blir det ytterst höga kursavgifter, säger han. Vad jag försökte säga var att det fanns möjligheter att ge denna undervisning till betydligt billigare pris — helt kostnadsfritt — i gymnasieskolan. Det är bara om man nödvändigtvis skall lägga alla dessa kurser inom SIFU som det blir de kostnader som herr Andersson talar om. Jag vill också framhålla att på uppdrag av SIFU:s styrelse har en utredning inletts för att undersöka kostnader och struktur i institutets olika verksamhetsgrenar. Detta är ytterligare en sak som gör att man bör ta litet försiktigt på denna sak och inte bara rusa i väg och säga: Var så god! Ni får alla dessa pengar; hitta på något sätt att använda dem! Jag tycker att vi i princip inte är oense, herr Andersson och jag. Vi vill alla göra något för detta. Frågan är om formerna är de absolut lämpligaste, om SIFU:s nuvarande organisation och arbete skall sanktioneras till alla delar, i stället för att säga att vi är med på principen, men vill hitta vägar som är administrativt vettiga så att man kan göra detta på ett billigt sätt och inte bara rusar fram så här. Jag tycker att herr Andersson målar onödigt mörkt. Han vet att ingen är ute efter att särskilt misshandla företagarna när det gäller utbildningen. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nej, herr Svanberg, jag har inte speciellt understrukit att företagarna blir misshandlade. Jag har bara sagt att avgifterna är orimligt höga. Och det är ju inte bara företagarna som går på kurser. De flesta är kanske anställda på något företag och får fortbildning. Jag är överens med herr Svanberg om att vi skall transferera ner så mycket av kursverksamheten som möjligtvis går till det regionala planet ty det blir billigare. Det sade jag i mitt förra anförande. På den punkten är vi fullständigt överens. Men jag sade tidigare att jag tycker att det är angeläget att vi får utbildningskonsulentorganisationen utbyggd nu på en gång. Det är relativt blygsamma siffror det rör sig om, men det betyder så mycket för svenskt näringsliv.

Herr talman! I motionen 582 hemställer jag och mina medmotionärer att riksdagen måtte besluta om ett i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag förhöjt anslag till främjande av hemslöjden. Speciellt inom tre grenar av verksamheten finner vi ett ökat stöd vara önskvärt, för att inte säga nödvändigt, nämligen sameslöjden, Svenska spetsar och hemslöjdsinventeringar. För att börja med sameslöjden kan det kanske synas egendomligt att en skånska talar för denna form av konsthantverk. Men jag tycker att vi här i landet på många sätt tar alldeles för liten hänsyn till den minoritet av vårt folk som samerna utgör. Om det kunde vara mycket att säga, men det hör inte till det här ämnesområdet och följaktligen går jag inte vidare in på det. Jag vill emellertid vädja till kammaren: Låt oss åtminstone slå vakt om och försöka bevara den urgamla del av samekulturen som slöjden utgör! Genom ett ökat stöd till den kan en meningsfylld sysselsättning skapas för många av dem som av olika orsaker inte längre kan ägna sig åt renskötsel. Några svårigheter att försälja dessa slöjdalster torde inte föreligga. Unika handarbeten, som det här är fråga om, köpes gärna av såväl turister som andra. Det har, som väl är, åter börjat bli populärt med gedigna och riktiga saker. De bildar en välgörande motvikt till de mindre värdefulla ting som annars ofta utbjudes på turistorter. När utredningen om åtgärder till stöd för samernas språk och kultur blir färdig med sitt arbete, förmodar jag att även turismens utveckling inom samernas område kommer in i bilden. Jag betraktar det därför som ytterst viktigt att vi redan nu ser till att intresset utvidgas och stimuleras så att en levande, slagkraftig verksamhet på hemslöjdsområdet kan ta itu med de nya uppgifter som kommer. Skall det kunna fungera tillfredsställande fordras mycket arbete, med allt vad detta innebär av kostnader. Hänsyn bör också tagas till hur vidsträckt det område är som beröres — från Härjedalen i söder till Karesuando i norr. Jag anser att ett bevarande av hemslöjden är ett ytterst angeläget ärende som bör få högsta prioritet. Jag övergår till det andra verksamhetsområde där vi motionärer anser att ett extra stöd bör utgå; det gäller Föreningen Svenska spetsar. Föregående budgetår utgick inget anslag till dess arbete. Föreningen bedriver en riksomfattande verksamhet för upprätthållande av knyppelkulturen i vårt land. Den positiva utveckling föreningen genomgått visar klart och tydligt dess stora betydelse. För kursoch informationsverksamheten 1970 redovisar föreningen 18 kurser och 91 rådgivningsdagar. Det vore olyckligt att neka stöd till en förening som gör en sådan insats på det kulturella och pedagogiska området i fråga om knyppling. Slutligen några ord om inventeringsarbetet. Här är tiden knapp om ett gott resultat skall uppnås. I och med de befolkningsomflyttningar som äger rum löper gamla hemslöjdsting, oersättliga värden, fara att förstöras och för alltid gå förlorade. Hemslöjdsföreningarna inser också detta och har inventeringsplaner klara. Den stora och allmännyttiga uppgift som här föreligger kan inte genomföras därest erforderliga medel icke ställes till förfogande. Det reservationsanslag som tagits upp i statsverkspropositionens bilaga 15 under punkten B 4, Främjande av hemslöjden, måste betraktas som helt otillräckligt med hänsyn till de automatiska kostnadsstegringar som äger rum. Vi bör även beakta det stigande intresse för svensk hemslöjd som under senare år gjort sig märkbart såväl inom som utom vårt land. Vi kan inte försvara att betydande delar av vårt gamla kulturarv på hemslöjdsområdet sättes på undantag och därmed löper risk att försvinna. Med detta, fru talman, ber jag att få instämma i herr Börjessons i Glömminge yrkande om bifall till reservationen 3.

Fru talman! Först en liten undran: Varför denna mönstring — från reservantoch motionärshåll och senare genom instämmanden av flera ledamöter, alla centerpartister — när det inte råder några delade meningar mellan utskottets majoritet och reservanterna om att hemslöjden skall stödjas av staten? Att det inte råder några delade meningar om detta bevisas genom den väsentliga ekonomiska förstärkning som stödet fick fr.o.m. budgetåret 1968/69. Det bevisas också genom att Kungl. Maj:t i år föreslår och utskottets majoritet tillstyrker att anslaget höjs med 135 000 kronor till 960 000 kronor. Genom detta förhöjda anslag kommer statsbidrag att utgå för en heltidsanställd hemslöjdskonsulent i varje län. Dessutom utgår ur anslaget bidrag till Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund. De som väckt motionen 582 vill öka anslaget med ytterligare 125 000 kronor, och för bifall till denna motion reserverar sig centeroch folkpartiledamöter i utskottet. Utskottets majoritet anser sig dock inte kunna förorda någon ytterligare höjning utöver den höjning med 125 000 kronor som Kungl. Maj:t föreslagit. Vi tycker att de nya hemslöjdskonsulenterna bör få arbeta några år innan man kan göra en bedömning.

Beträffande inventeringarna vill jag för min del säga att hemslöjdskonsulenterna väl där har en av sina väsentligaste uppgifter, och när vi nu får sådana konsulenter i varje län bör den frågan vara löst. De 15 000 kronorna till Föreningen Svenska spetsar är väl en summa som inte kan ha någon direkt betydelse, eftersom föreningen bedriver en riksomfattande verksamhet, som också huvudmotionären tidigare nämnde. Fru talman!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

Fru talman! Under denna punkt, som gäller medelstillskott till Norrlandsfonden, har behandlats en motion som jag väckte vid riksdagens början. I motionen krävs bl a. ett branschforskningsinstitut inom områdena finmekanik och träteknik i anslutning till Industrins utvecklingscentral i Skellefteå. I motionen pekar jag på Skellefteåregionens speciella förhållanden och näringslivets struktur där. Mot bakgrund av en tidigare spontan och mycket positiv företagsutveckling inom Skellefteiområdet är det mycket olyckligt om en stagnation nu skulle bli bestående — vissa tecken tyder på det. Här är det i högsta grad avgörande vad man kan åstadkomma i fråga om näringslivsutveckling i ett kärvt sysselsättningsläge. Genom en snabbare utbyggnad av den tekniska högskoleenheten, kontrolloch provningsverksamheten och produktutvecklingen kan IUC få sin verkligt stora betydelse, och få den i tid. Den insats som samhället hittills har gjort genom tillskapandet av Industrins utvecklingscentral är alltså inte tillräcklig; den kombination som jag här har antytt är nödvändig. Önskvärdheten av snabbhet — som jag här helt kort försökt teckna — accentueras av den klassning Skellefteå fått i det regionalpolitiska förslaget. Utskottsmajoriteten menar att allt som kan göras redan görs. Man har därför avstyrkt motionen. Centerledamöterna i näringsutskottet har i reservationen 4 instämt i motionskravet. Reservanterna påpekar att det för IUC:s funktion är en förutsättning att den nuvarande organisationen ”kompletteras med specialinstitutioner som på ett kvalificerat sätt kan biträda företagen inom de viktigaste industrigrenarna i regionen”. Att branschforskningsinstitut inom områdena finmekanik och träteknik inrättas är ett primärt önskemål, säger reservanterna. Experter har samma mening. Jag anser att en skrivelse till Kungl. Maj:t i denna fråga är befogad och yrkar därför bifall till reservationen 4 av herr Börjesson i Glömminge m.fl.

Fru talman! I motsats till herr Gustafsson i Byske tror jag att det är en överloppsgärning som reservanterna här begär av riksdagen med anledning av herr Gustafssons motion. Reservanterna och framför allt herr Gustafsson i Byske, som känner Västerbottens län mycket väl, vet att organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland har till uppgift att just planera för sådan utbyggnad i övre Norrland och därmed även i Skellefteå. Enligt sina direktiv skall organisationskommittén utreda och föreslå uppläggning, inriktning och organisation av den högre tekniska utbildningen bl.a. i Skellefteå. Kommittén skall enligt sina direktiv också samråda med de myndigheter och organisationer som planerar att bygga upp forskningsoch utvecklingsenheten i Skellefteå. Utskottet har även, såsom framgår av skrivningen, inhämtat uppgifter om att möjligheterna att bygga upp nya institut i anslutning till utbildningsenheten prövas fortlöpande av myndigheter och organisationer. Utskottet nämner i detta sammanhang styrelsen för teknisk utveckling och Sveriges mekanförbund.

Dessutom anser jag för min del att herr Gustafsson i Byske har nått sitt syfte med motionen även om riksdagen, såsom troligen blir fallet, avslår den. Herr Gustafsson har fått den PR han eftersträvat, och han kan därmed känna sig till freds. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan under punkten 8 i dess betänkande nr 15.
Fru talman! Det är förtvivlat svårt att föra en debatt med herr Rask — han är ju så oerhört saklig. Detta var en komplimang! Men jag vill påminna herr Rask om att vi har ett sysselsättningsläge som inte torde vara okänt för denna kammares ledamöter. Avsikten med min motion — som inte tillkommit bara i PR-syfte — var att försöka påskynda en lösning av denna fråga. Mycket kvalificerade experter har sagt att man behöver den kombination som jag talat om. Fru talman! Jag vidhåller yrkandet om bifall till reservationen 4.
Fru talman! Det första som herr Gustafsson i Byske sade och som skulle vara en komplimang kan jag lika väl tolka som motsatsen. Jag tycker knappast att det är riksdagens uppgift att göra ett uttalande i en sådan här fråga, även om herr Gustafsson i Byske har motionerat. Jag bedömer den nämligen som en regional fråga, framför allt därför att detta branschforskningsinstitut skall kunna repliera på planerade forskningsoch utvecklingsresurser just i Skellefteå. Från sådana utgångspunkter kan man på mycket starka grunder ifrågasätta, om riksdagen bör göra ett uttalande i den här frågan. Som sagt, jag vidhåller mitt tidigare ställda yrkande om bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag hade naturligtvis, herr Rask, varit väldigt mycket mera tillfredsställd, om herr Rask inte hade tolkat motionens tillkomst som en PR-sak. Jag trodde nämligen då han sade att utskottsmajoriteten egentligen har tillstyrkt den här motionen — jag vet inte hur orden föll i hans första inlägg, men något ditåt var det — att han därmed ville understryka betydelsen av detta. Nu var det inte så, och jag är litet ledsen för att herr Rask drog in de här PR-synpunkterna. Det är faktiskt i den här regionen, i den här delen av landet, inte bara fråga om PR. Det är faktiskt ganska betydande svårigheter som människorna och näringslivet har här, och det trodde jag att vi skulle kunna bli eniga om.

Fru talman! Den där uttolkningen som herr Gustafsson i Byske nu gör är ju absolut felaktig. Sedan vill jag säga att jag tror nog att motionen är allvarligt menad och att sysselsättningsläget har försämrats i Västerbottens län. Men som jag sade tidigare och som jag upprepade i mitt andra anförande pågår här så mycket att herr Gustafsson i Byske kan känna sig till freds. Vad beträffar PR i detta sammanhang vill jag säga att så mycket som jag känner herr Gustafsson i Byske tror jag att man bör konstatera att med motionen avses ett både—och.

Fru talman! En stor grupp moderater har motionerat om att också statliga instanser skall medverka till att arbeta fram metoder för att på nytt föra in avfallsprodukter i det naturliga kretsloppet. Om bakgrunden behöver väl inte mycket sägas. Vi vet alla vilka problem det innebär att vår miljö i en takt som snabbt ökar belastas med avfallsprodukter som inte återanvänds. Vårt system att obekymrat ta för oss och lika obekymrat slänga ifrån oss är i längden ohållbart. Det har dubbla nackdelar: dels tär det hårt på resurser som i många fall inte kan förnyas, dels förslummar det eller förstör helt och hållet vår miljö. nisk utveckling nisk utveckling Det är naturligtvis lätt att i allmänna ordalag säga att man bör spara på resurserna och minska avfallsproblemen genom att återvinna avfallet, som då på nytt skulle bli en tillgång i stället för att vara ett bekymmer. Men när det gäller att i praktiken lösa problemet — på ett sätt som är ekonomiskt rimligt i varje fall — krävs oftast forskning och försöksverksamhet, som kan bli både tidsödande och dyr. Det är här som motionärerna menar att staten, närmast genom styrelsen för teknisk utveckling, borde kunna agera mera aktivt. Vi är ju i andra sammanhang vana vid att den enskilda sektorn och statliga organ delar arbetsuppgifter som är angelägna för hela samhället. Det enskilda näringslivet — som i vulgärpropagandan ibland utpekas som en hänsynslös miljöförstörare — har gett sig i kast med sådana uppgifter. Från min landsända kan jag ta ett exempel i form av Sockerbolaget, som har satsat miljonbelopp på att klara uppgiften att ta fram protein ur avloppsvatten, som varit starkt bemängt med stärkelse från potatishanteringen. Den hårda nedsmutsning, som åstadkoms vid en anläggning i Eslöv, har försvunnit och en nyttig produkt har kommit fram. Ett annat exempel kan tas här uppe ifrån Stockholm. Ett företag som ägs gemensamt av börsbolagen Incentive och KemaNord AB, skall befria Stockholmsregionen från så där 100 000 ton rötslam per år och förvandla det till gödjord för grönytor och rabatter. Tack vare detta slipper man att exploatera matjord från annat håll på samma gång som rötslammet tas om hand. Projekt av det här slaget är ju synnerligen tacknämliga. Nog borde också statliga instanser vara mera aktiva på området. Utskottsmajoriteten har betecknat motionens syfte som ”lovvärt” men tyvärr i övrigt inskränkt sig till att säga att de statliga instanserna kan förväntas göra sitt. Reservanterna anser att ett riksdagsuttalande i den här viktiga frågan är välmotiverat och bör kunna ha nytta med sig. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 5 av mig och herr Clarkson.
Fru talman! Jag instämmer i herr Regnélls anförande. Han har talat om hur viktigt det är att man satsar på en återvinning vid behandling av avfallet.

Jordbruksministern tog särskilt upp frågan om avfallshanteringen. Detta är ett problem som forskarna inte minst under det senaste året har aktualiserat i alldeles särskild grad. Då är det litet förvånansvärt att såväl propositionen som utskottet säger att det för närvarande kan vara värt att satsa 600 000 kronor på detta område, som är mycket stort, allvarligt och viktigt. Det går inte, fru talman, att bygga upp en forskning enbart med hjälp av detta belopp, och forskningssidan kan inte heller arbeta på det sätt som i viss mån angivits i propositionen. Här måste man använda konkreta arbetsformer och börja bygga upp dessa avfallsverk efter givna principer samtidigt som själva forskningen bedrivs. De olika kommunerna står just inför sådana frågeställningar. Kommunerna befinner sig i en akut situation. Deras problem är omhändertagandet av avfallet, hushållsavfallet i första hand. Då är det nödvändigt att på en gång göra den riktiga satsningen. Det finns i olika länder en rad företag — i Amerika och Tyskland men också i Sverige — som börjat arbeta efter de principer jag nämnt. Därför är det förvånansvärt att propositionen 39 över huvud taget inte talar om dessa saker. Här fordras, som det har sagts, inte bara ett samarbete mellan industrin och staten utan också en samverkan med kommunerna. Jag var med om en forskningsresa i bl.a. Tyskland i somras; jag hade själv fått stipendium för att besöka vissa områden i Europa. En rad forskare följde med på denna resa, och vi stannade på en plats som hette Blaubeeren strax norr om Ulm. Där hade en vetenskapare som hette Spum i 14 års tid arbetat med dessa frågeställningar. Han var för resten en av Wernher von Brauns assistenter under kriget och var med om att konstruera de projektiler som skulle förgöra England; tillsammans med von Braun togs han som fånge över till Amerika. Men han hade hittat en annan form för att skapa utrymme för mänskligheten än genom att skicka rymdfarkoster till månen och erövra nya världar, nämligen att försöka erövra vår egen värld genom att så förbättra den att de tillgångar vi slösar med kan återvinnas på något sätt. Ett stort verk hade byggts upp och det fungerade på ett utomordentligt sätt. Avfall från en stad med 40 000 invånare forslades med lastbilar till en stor anläggning. Elektromagneter tog där hand om järnvarorna som fördes åt sidan, medan papper och annat hushållsavfall sorterades i en jättestor rotunda, varefter resten maldes och gick upp i stora silos. Slutprodukten blev i första hand ett jordförbättringsmedel och i andra hand ett medel för svinuppfödning. Bönderna ryckte dessa produkter ur händerna på företaget. Slutprodukten blandades med stadens rötslam, som man alltså fick bort på det viset. Genom denna procedur som pågick i några veckor fick man fram en kvalitetsprodukt, som hade en förnämlig inverkan på växtligheten och jordbruket i området. Dessutom tillvaratogs biprodukter. Detta måste vara det rätta systemet. När forskningschefen vid naturvårdsverket såg verket, sade han att vi omedelbart borde bygga upp ett sådant verk i Sverige för att bedriva försöksverksamhet. 600 000 kronor räcker inte till någon form av forskning. Det gäller här en tillämpad form av forskning som industrin, staten och kommunerna gemensamt måste svara för. Ett verk av denna typ kostar ca 8 miljoner kronor. Det är ganska nödvändigt att vi tar vara på de erfarenheter som vunnits internationellt och gör direkta försök. Det är också bakgrunden till motionen från moderata samlingspartiet i den här frågan. Det är så forskningen måste gå till väga, fru talman, och det förvånar mig något att inte en större skara av utskottets ledamöter ställt sig bakom reservationen 5. Det gäller här en fråga som allmänt anses såsom en av de viktigaste i dag, nämligen att återvinna produkter till nyttigheter i stället för att förstöra dem. nisk utveckling nisk utveckling
Fru talman! Inte många frågor under de senare åren har rönt ett sådant intresse som just miljövårdsfrågorna, och det kan vi hälsa med stor tillfredsställelse. Miljövården kommer in snart sagt i allt vad vi företar oss i samhället, och den berör nästan alla organ och institutioner som vi skapat. Det organ som vi nu behandlar anslaget till, styrelsen för teknisk utveckling, utgör inget undantag från den regeln — med all rätt — eftersom just forskningsoch utvecklingsinsatserna på miljövårdssidan har en sådan grundläggande betydelse för hur vi skall klara den framtida miljövården. Utskottet är helt enigt om anslagets totala storlek till STU. Men en avvikelse när det gäller vem som skall prioritera forskningsinsatserna på miljövårdsteknik föreligger från moderaternas sida. I motionen 754, vilken ligger till grund för reservationen 5 som är fogad vid utskottets betänkande, tar man upp frågan om miljövårdstekniken. Motionären Lothigius och reservanten Regnéll har här berört detta. Man anser från reservanternas sida att en viss del av anslaget till STU skall specialdestineras för forskning och utveckling av avfallsdestruktion enligt återvinningsprincipen, och man begär att ur STU:s anslag för ändamålet skall tas 8 miljoner kronor. Man kräver försöksanläggningar enligt den nämnda principen. Departementschefen har i propositionen anfört att STU bör öka sina insatser just på miljövårdsteknikens område. Det enda som skiljer utskottsmajoritetens ställningstagande från reservanternas är sålunda att utskottsmajoriteten inte i nuvarande läge vill binda användningen av de medel som står till STU:s förfogande, utan de bör i första hand fördelas av organet självt. Vi avstyrker alltså inte motionen av det skälet att vi inte vill satsa på miljövårdsteknik, utan vi vill tvärtom framhålla att det är viktigt att den tekniken utvecklas. Som herr Lothigius anförde har i det nya förslag till miljövårdsprogram som utarbetats inom det socialdemokratiska partiet och som jordbruksministern presenterade i helgen också betonats att användningen av avfall är en av de viktigaste punkterna i detta program. Jag vill emellertid ytterligare nämna något som utgjort underlaget för utskottets ställningstagande. Riksdagen kommer senare i år att behandla frågan om stöd till forskning inom miljövårdsområdet. Den frågan tas upp i propositionen 39, som ligger hos jordbruksutskottet. Naturvårdsverket fick så sent som förra året uppgiften att vara central myndighet för miljövårdsfrågor. Däri ingår också frågan rörande avfallshanteringen. I propositionen 39 sägs att forskningsinsatserna bör inriktas på att bl.a. genom ändrad processteknik minska avfallsmängden, vilket rimligen borde ha tillfredsställt reservanterna i deras krav på ett uttalande för en viss process. Vidare föreslår departementschefen i nämnda proposition, som också har anförts tidigare, att 300 000 kronor skall anslås för forskning på detta område. Då skall från industrins sida anslås lika mycket enligt det avtal som man beräknar att man skall ingå. Det får förlåtas mig att jag berört denna proposition, liksom den tidigare talaren gjorde, men den är ju av sådan vital betydelse när det gäller de här frågorna att jag inte har kunnat underlåta det. Den kommer som sagt upp senare i vår. Men om jag åter anknyter till det som nu behandlas så utgår vi ifrån att STU kommer att — vilket betonas av departementschefen — öka sina insatser för förbättrade metoder när det gäller avfallshanteringen. Jag delar herr Lothigius” uppfattning att alla skall delta i detta forskningsoch utvecklingsarbete — och det är också utsagt i propositionen — såväl staten som kommunerna och industrin. Till sist än en gång: Utskottsmajoriteten anser att bedömningen av vilka vägar man skall gå, vilken inriktning forskningsoch utvecklingsinsatserna skall ges, bör i första hand anförtros de organ som fått dessa frågor som sin arbetsuppgift, detta på grund av den allmänna överblick som dessa organ har. Därför avstyrker vi motionen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Herr Jonsson i Husum motiverade utskottsmajoritetens negativa ställningstagande genom ett principiellt resonemang. Han tog upp frågan i vilken utsträckning vi här i riksdagen skall stycka upp anslagen och i detalj föreskriva hur de skall användas. Det är rätt intressant för den som tillhör det moderata partiet att minnas att på sin tid vår partiledare Heckscher talade till förmån för att anslag i större utsträckning skulle utgå i stora klumpar och att man sedan skulle låta vederbörande myndighet disponera dem fritt inom ramen av sitt ansvar för att fullgöra vissa uppgifter. Det resonemanget kan visst föras, och jag erinrar om den Heckscherska inställningen för att klargöra för herr Jonsson i Husum att vi på vårt håll i och för sig är lyhörda för detta. Men det kan inte drivas hur långt som helst, och för en myndighet kan det rent av vara till fördel att ha ett klart uttalande från riksdagen att utgå från. Vi kommer inte heller ifrån vårt ansvar i detta fall. Jag tycker att herr Jonsson i Husum, som understryker hur viktig frågan är, också bör ta nästa steg och säga sig att vi då bör kännas vid vårt ansvar och klart deklarera att det bör sättas in större resurser än tidigare för detta ändamål. Alla kommuner är inte så lyckligt ställda som t.ex. Eslöv, där det finns en storindustri med tillgång till biologisk expertis, vilken har kunnat hjälpa till med kommunens reningsfrågor. Eslöv har visat sin uppskattning härav genom att satsa ungefär en fjärdedel av anläggningskostnaden. När så inte kan ske, bör det allmänna träda till, och styrelsen för teknisk utveckling är en lämplig instans i detta sammanhang.
Fru talman! Jag erkänner att jag missat att motionera vid propositionen 39. Detta skulle kunna ha gett underlag för en ytterligare utveckling av dessa frågor och för en annan anslagsfördelning. Anledning nisk utveckling nisk utveckling en härtill är att utskottet hade behandlat detta ärende innan propositionen kom. Jag vill påpeka att vi inom Stockholmsregionen har ett svenskt företag A. Z. Sellbergs AB som forskar och arbetar mycket med dessa frågeställningar. En samverkan mellan kommunen, staten och detta företag skulle betyda oerhört mycket för att påskynda Sellbergs arbete, till gagn för verksamheten på detta område. Det aktuella anslaget på 600 000 kronor är i dagens läge, mot bakgrunden av de uttalanden som har gjorts i offentliga sammanhang från vår regering, alldeles för litet och motsvarar inte de löften man givit att ta sig an dessa frågor. Man skulle få ett bättre gensvar om man åtminstone hade följt motionens hemställan.

Fru talman! Herr Regnéll säger att jag för ett negativt resonemang, men jag vill då hänvisa till den beskrivning av verksamhetens inriktning som departementschefen har givit när det gäller STU. Det finns vidare flera organ som sysslar med detta. Vilken forskning skulle få bli lidande genom ett sådant här anslag på 8 miljoner kronor? Det måste väl ändå vara de organ som ägnar sig åt dessa frågor som får ta hand om den bedömningen. Som jag sade har naturvårdsverket skapat en central enhet för detta ändamål, och denna måste då också få bedriva sin verksamhet över hela fältet. Beträffande själva avfallshanteringen vill jag hänvisa till att det inom naturvårdsverket finns en speciell enhet för detta ändamål. Vi tror inom utskottet att den skall få en mycket stor betydelse. Försöksanläggningar kommer säkert att inrättas, när man hunnit så långt i utvecklingen att man finner dem berättigade. För övrigt pågår ju undersökningar inom miljökontrollutredningen, och utredningen om kemiskt avfall har också de här frågorna inom sitt område.

Fru talman! Eftersom jag är en av de två parlamentariker som ingår i den miljövårdstekniska nämnden inom styrelsen för teknisk utveckling, vill jag säga några ord i det här ärendet. Inom STU är det den miljövårdstekniska nämnden som skall arbeta fram förslag till hur medel skall disponeras inom det miljövårdstekniska området. Jag kan nämna att storleksordningen på summan som diskuteras för det miljövårdstekniska området är ungefär densamma som nämns i den moderata motionen och i reservationen vid den här punkten. Något tillspetsat skulle alltså ett bifall till reservationen innebära att all miljövårdsteknisk forskning skulle, med den preliminära diskussion som förts i STU, hamna på den här försöksanläggningen. Vilka konsekvenser skulle det då få? Jo, man skulle i stort sett icke utnyttja några medel under kommande budgetår av det skälet att man inte tillräckligt snabbt kan bygga upp en anläggning av den avsedda typen. De frågor som diskuteras i reservationen behandlas alltså i den miljövårdstekniska nämnden. Något slutligt ställningstagande föreligger inte än, och därför kan jag inte gå in på några detaljer, men man är inte alls främmande för resonemang av den typ som motionärerna för. Och motionärernas principresonemang kan jag i allt väsentligt instämma i. Det är alldeles klart att återanvändning av material är helt nödvändig. Vi har begränsade naturresurser, det är en orsak. En annan orsak är att praktiskt taget allt avfall ger miljöproblem, både i samband med behandling och vid deponering. Det finns alltså helt dominerande skäl att på längre sikt följa motionärernas linje, men de ekonomiska resurser som står till förfogande måste vi disponera med hänsyn till att det är en rad olika miljöproblem som måste behandlas samtidigt. Vi kan så att säga inte lägga alla ägg i en korg. En förstärkning till IVL på 0,6 miljoner kronor som redovisas i propositionen 39 torde vara av ungefär samma storlek som det belopp STU kan komma att satsa på avfallsdelen av det miljövårdstekniska utvecklingsarbetet. Det är inte motiverat att binda medlen, innan man ännu ser hur de kan disponeras under ett budgetår. Man måste satsa på en optimal medelsanvändning, och av det skälet bör man inte binda användningen av medlen. Det finns inget sakunderlag för ett sådant bindande ställningstagande här i dag. Därför vill jag ansluta mig till utskottsmajoritetens synpunkter. Men det finns anledning att säga ytterligare några ord om avfallsproblemen. Statens naturvårdsverk har nu fått vissa administrativa resurser inom avfallsområdet. De har kommit för sent och är ännu alltför begränsade. Den kommunala renhållningslagen har lagt på kommunerna mycket omfattande uppgifter i fråga om avfallsbehandling och avfallshantering, men ingen kan ännu ge några klara anvisningar om vad man skall göra ens med hushållsavfallet, än mindre med det svårbehandlade avfallet. Här famlar man alltså i blindo i den praktiska verksamheten. Här har staten via naturvårdsverket varit för sent ute. Vad har då hänt i övrigt? Jag kan peka på en av de verkligt stora besvikelserna inom svensk miljövård under senare år, nämligen SAKAB. De löften som alla tolkade in i beslutet när dess verksamhet startade har icke infriats. SAKAB har underkastats kortsiktiga lönsamhetsprinciper, och den långsiktiga samhällsekonomiska och miljömässiga lönsamheten i avfallsbehandling och avfallshantering har inte kunnat genomföras i SAKAB:s regi på det sätt som alla hade förutsatt. Här föreligger alltså en klar besvikelse — ett enda litet konkret exempel på att det är långt, mycket långt mellan teori och praktik. I det förslag till miljövårdsprogram som jordbruksminister Ingemund Bengtsson presenterade för det socialdemokratiska partiets räkning vid den senaste veckoändan säges det bl.a. att samhället skall ta hand om all avfallshantering och avfallsbehandling. Det står att man skall återvinna papper, och statliga myndigheter, antydes det, skall föregå med gott exempel. Ett litet exempel ur högen! Hur gör televerket med gamla telefonkataloger? Jo, man går ut till allmänheten och säger en aning tillspetsat: Gör papperssvalor av dem! Det är enligt min mening inte återanvändning. Televerket tjänar i Stockholms innerstad ungefär 80 000 kronor om året på att icke ta tillbaka gamla telefonkataloger. Vad händer i stället? Jo, de hamnar bland hushållssoporna. En telefonkataloguppsättning i nisk utveckling nisk utveckling Stockholmsområdet väger 4,68 kg. Det motsvarar ungefär två dagars avfallsproduktion i en normalfamilj. Omräknat i sopkostnader blir det ungefär 1 krona per bunt. Man flyttar alltså från televerket över kostnader på abonnenterna. Man tjänar själv 80 000 kronor, men för abonnenterna blir det ökade sopkostnader på ungefär det tiodubbla och avfallspapperet undandras återanvändning. Detta är ett exempel på hur statsmakterna behandlar återanvändningsfrågorna i dag. Det är inte bara stora frågor det rör sig om. Det är små frågor också. Och det gäller att leva som man lär. En syndare som sig omvänder — och vi får väl räkna jordbruksministern dit — skall tas emot med öppna armar. Men han skall då börja med att ge televerket nya direktiv beträffande behandlingen av gamla telefonkataloger, eftersom det gäller en mycket stor volym avfallspapper. Bara ett enda litet exempel: Hur gör man i år i kanslihuset med de gamla telefonkatalogerna när televerket inte längre tar tillbaka dem? Vi måste leva som vi lär, vi politiker, även i vardagsarbetet. De resurser som vi här anvisat är i och för sig alldeles för små, men det gäller att utnyttja dem på bästa möjliga sätt. Att binda upp användningen på det sätt som föreslås i reservationen är inte att på kort sikt använda pengarna på bästa möjliga sätt. Grundprinciperna i motionen och reservationen kan jag ansluta mig till men inte till den praktiska slutsatsen.
Fru talman! Jag vill svara herr Norrby i Åkersberga att jag vet att han är ytterst intresserad av dessa frågeställningar och att vi i stort sett är ense. Men det är några principfrågor där det enligt min uppfattning inte stämmer riktigt. Herr Norrby säger att det inte finns sakunderlag för att nu satsa mera pengar här förrän man fått en bättre inblick i forskningen på detta område. Men sakmaterialet finns i tillräcklig utsträckning, inte minst inom industrin. Det kan hämtas från olika delar av världen, och det går att introducera i vårt land med kort varsel, ett halvårs tid, i syfte att bygga upp försöksanläggningar. Utan sådana försöksanläggningar kan vi inte få en tillfredsställande forskning på detta område. Detta är alltså det första underlaget för att skapa den forskning som vi behöver. Om sedan 8 miljoner kronor är hela det belopp STU använder till miljövårdande åtgärder, finner jag det egendomligt att man inte kan disponera STU:s totala anslag på ett annat sätt; STU rör sig med en sammanlagd summa på mellan 100 och 200 miljoner kronor. Det finns ingenting som säger att man inte skulle kunna — om det är riksdagens önskan — specialdestinera medel i ett sådant här ärende till just det område som för våra kommuner, och i synnerhet för vår miljövård, är så väsentligt.
Fru talman! Vad jag avsåg med sakunderlag var i detta fall underlag för en förnuftig användning av 8 miljoner kronor under nästa budgetår. Man måste planera: Var skall en försöksanläggning ligga? Hur skall den se ut? Vilka former av avfallsbehandling skall man i första hand satsa på? Man måste ta hänsyn till de speciella förutsättningar som finns i Sverige, inventera det arbete som görs i andra länder så att vi inte utför ett dubbelarbete och därmed slösar med de begränsade resurser som står till förfogande. I motionen begärs alltså att 8 miljoner kronor av STU:s anslag anvisas för de nämnda syftena. Det är många angelägna ändamål som skall tillgodoses genom medel från STU. Om motionen hade krävt en ökning av anslagen till STU med 8 miljoner kronor, ja, då hade saken kommit i ett nytt läge. Som det ligger till i dag blir det inte en optimal resursanvändning, om man binder 8 miljoner kronor för användning under nästa budgetår. Man kan nämligen inte använda dessa pengar så snabbt, om man skall göra det på ett vettigt sätt.
Fru talman! Jag skall endast ta ett exempel. I Jönköpings kommun har man svåra problem och måste helt förändra den avfallsteknik och det mottagande av avfall som man nu har. Man söker en ny plats för avfallet osv. Sedan månader tillbaka har man diskuterat dessa frågor med näringslivet och även informerat naturvårdsverket om önskemålet att pröva en ny princip för avfallsbehandlingen som kostar ca 8 miljoner kronor. STU skulle tjäna pengar på att medverka i detta försök, där så många intressenter redan finns med. Därigenom skulle STU:s medel kunna utnyttjas mycket mer effektivt för att främja utvecklingen. Ett annat exempel är att vi har jättestora problem med barkavfallet inom sågverksindustrin här i landet, och där måste vi söka hitta lösningar. I speciella anläggningar skulle man kunna kombinera mottagandet av barkavfallet och rötslammet inom kommunerna för att i stället skapa en produkt som kan utnyttjas exempelvis inom det svenska jordbruket.
Fru talman! Handläggningen i koncessionsnämnden för miljöskydd av frågan om en anläggning av det slag som herr Lothigius beskriver torde ta ungefär ett år. För budgetåret efter det vi nu behandlar kan det alltså vara aktuellt att diskutera denna sakfråga. nisk utveckling

Fru talman! I reservationen 6 vänder sig näringsutskottets ledamöter från moderata samlingspartiet mot förslaget att förenade fabriksverkens fond skulle tillföras 3 miljoner i år med fortsättning nästa år med samma belopp. Kungl. Maj:t hade tänkt sig att pengarna skulle användas till att från Östergötlands läns landsting köpa en fastighet i Ödeshög, där fabriksverken nu driver tvätteri som hyresgäst. Anslagets syfte är alltså bara att åstadkomma ett ändrat ägandeförhållande. Verksamheten som sådan, med planerad överföring från Ödeshög till Norrköping av viss del av verksamheten och av ny verksamhet till Ödeshög, skulle alltså inte komma att beröras av huruvida den här satsningen på 3 miljoner i år och 3 miljoner nästa år blir av eller inte. Resonemangen kring driftplaneringen hör inte hit, det vill jag understryka och det sägs för resten i majoritetsskrivningen klart ut. I går lämnades besked om att industriministern har tillsatt en utredning om förenade fabriksverkens framtid. Den får då också ta sig an problemet med huruvida staten också i fortsättningen skall agera som storföretagare i tvätteribranschen i en omfattning som faktiskt närmar sig monopolställning.

Det sägs bara att lönsamheten har varit vikande. Fabriksverkens nettoförlust 1970/71 anges till nästan 23 miljoner kronor. Hur förlusterna fördelat sig mellan de tillverkande enheterna, underhållsverkstäderna och tvätterierna får man som sagt inte veta. Omsättningsmässigt står tvätterierna för bortåt 20 procent. Om förlusterna fördelat sig något så när jämnt på de olika rörelsegrenarna — om vilket vi alltså inte vet någonting — skulle ungefär 4 miljoner kronors förlust lokaliseras till tvätterierna. Jag vill komplettera vad jag nu citerade ur motionen genom att peka på att tvätteriverksamhet är en serviceverksamhet och att det är väl dokumenterat att service ofta sker bättre i enskild regi och i mindre anläggningar än i jätteanläggningar, skötta av mer eller mindre titeltyngda statstjänstemän med nya och oprövade idéer. Utredningen om fabriksverkens framtid har som ordförande fått vår riksdagskollega Knut Johansson.

Det skulle vara förträffligt om Knut Johansson lade veckans nummer av Byggnadsarbetaren i sin mapp för den kommande utredningen. Jag tror nämligen att vad jag nyss citerade ur tidskriften är direkt tillämpligt också på tvätterier. Låt det praktiska livets folk sköta sådant utan ingripanden från statsråd, generaldirektörer, byråchefer och vad det nu kan vara! Då kommer också skattebetalarna lindrigare undan. Om man nu vågar hoppas att statens tvätteriambitioner kommer att dämpas, måste det vara fel att smälla in de 3 miljonerna i år och 3 miljoner nästa år bara för att ändra ägandeförhållandena för fastigheten i Ödeshög. Att driftplaneringen med överflyttning till Norrköping av viss sjukhustvätt osv. inte påverkas har jag redan sagt. I många sammanhang har det visat sig hur besvärligt det är inte minst för statliga företag att strukturera om sig. Ju hårdare man är bunden av fasta investeringar, desto svårare blir det att agera utan stora kapitalförluster. 3 plus 3 miljoner i Ödeshög utöver vad som redan satsats i tvätteribranschen kan lätt bli ett bekymmer för den nu tillsatta utredningen, som redan det förutan säkert kommer att få en besvärlig uppgift. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 6.

Fru talman! Vad gäller utskottets betänkande nr 15, punkten 23, vill jag gärna understryka att det råder en betydande enighet om investeringsanslaget till förenade fabriksverken. I propositionen föreslår industriministern att riksdagen för budgetåret 1972/73 anvisar 43 900 000 kronor till detta ändamål, och i stort sett sluter utskottet upp bakom industriministerns förslag. Det är bara när det gäller investeringsanslaget till tvätteriverksamheten som utskottets moderata ledamöter i sin reservation ställt yrkande om avslag på industriministerns begäran om ett anslag för förvärv av tvätteriet i Ödeshög och upprustning av detsamma. Enligt förslaget avser fabriksverken att centralisera viss militär vattentvätt till tvätteriet i Ödeshög. I anslutning till vad herr Regnéll tidigare anfört beträffande köpet vill jag bara understryka att verket för närvarande arrenderar tvätteriet av Östergötlands läns landsting. Fabriksverken föreslår nu att staten skall köpa tvätteriet, och kostnaden för förvärvet av tvätteriet och upprustning av detsamma har beräknats till 6 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor behövs för nästa budgetår. Detta har ju herr Regnéll här kritiserat. Det är alltså med dessa 3 miljoner som reservanterna vill reducera det föreslagna investeringsanslaget, ned till närmare 41 miljoner kronor. Enligt reservanterna anförs i motionen 1348 tungt vägande skäl för att nya statliga engagemang på detta område bör undvikas. Herr Regnéll har tidigare citerat motionen i fråga, och jag tar mig friheten att också göra några citat. I motionen anförs bl.a. att motionärerna inte ser någon anledning att ”biträda förslaget om ett statligt förvärv av tvätteriet i Ödeshög förrän klarhet har skapats om den framtida lönsamheten under garantier för konkurrens på lika villkor”. Enligt motionärernas mening ”bör ytterligare statliga engagemang inom tvätteriområdet ske med största återhållsamhet”. Jag vill understryka, fru talman, att utskottsmajoriteten anser att det föreslagna förvärvet inte avser någon utvidgning av förenade fabriksverkens industriella verksamhet utan att det här blott är fråga om att åstadkomma ett ändrat ägandeförhållande. Som bekant bedriver fabriksverken i dag tvätteriverksamheten vid 15 tvätterier, och de betjänar försvarets förband samt statliga och landstingsägda sjukhus. Det är alltså inte fråga om någon ökning av antalet tvätterier. Omsättningen vid tvätteriet i Ödeshög beräknas bli oförändrad sedan tvätteriet har förvandlats till militärt tvätteri. I dag är omsättningen ca 3 miljoner kg tvätt per år eller ca 4 miljoner kronor per år. Beträffande den fortsatta sysselsättningen kan man räkna med oförändrat eller något ökat antal arbetsuppgifter. För närvarande har tvätteriet i Ödeshög omkring 80 anställda, och som jag sade räknar man med att efter den planerade förändringen vid tvätteriet behöva ha samma arbetsstyrka. Det gäller säkert också, fru talman, den pågående strukturrationaliseringen inom tvätterisektorn. Fabriksverken har ansett det riktigt att koncentrera den militära vattentvätten i Mellansverige till tvätteriet i Ödeshög, och det är mot denna bakgrund som utskottet finner att det inte rör sig om någon utvidgning av verksamheten. Syftet är framför allt att på ett vettigt sätt kunna organisera produktionskedjan inom tvätterisektorn. Herr Regnéll sade att varken motionärerna eller reservanterna har motsatt sig färdigställandet av tvätteriet i Norrköping, och såvitt jag förstår måste det innebära att de inte har något emot en fortsatt strukturrationalisering inom fabriksverkens tvätterisektor. I det arbetet ingår bl.a. att sjukhustvätten, som nu utförs i Ödeshög, kommer att överföras till Norrköping. Förvärvet och omändringen av tvätteriet i Ödeshög kan därför ses som en åtgärd för att säkra utbyggnaden av tvätteriet i Norrköping. Om man stoppar denna samordning får fabriksverken säkerligen betydande svårigheter med att klara den fortsatta sysselsättningen vid tvätteriet i Ödeshög. Fru talman! Jag hade tidigare tänkt att ytterligare polemisera mot herr Regnéll men avstår nu från detta i mitt första inlägg och ber i stället att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Herr Blomkvist slutade med att säga att han avstod från att polemisera mot mig. Jag är ledsen för att herr Blomkvist hela tiden underlät att polemisera mot reservationen och mot de argument som jag muntligen framfört från denna talarstol. Herr Blomkvist uppehöll sig hela tiden vid driften och omstruktureringen av densamma, men vi fick aldrig veta — lika litet som vi har fått veta det tidigare — varför det är så nödvändigt att staten genom fabriksverken förvärvar den fastighet i Ödeshög där man nu arrenderar driften. Och det är ju detta pengarna skall gå till; därför är det väsentligt att få veta orsaken. Vår kritik riktar sig mot att man här så att säga bygger fast pengar, som det kan vara ett bekymmer att så småningom lirka ut, 3 miljoner i år och 3 miljoner nästa år. Herr Blomkvist råkade använda formuleringen ”bara 3 miljoner”, men det är faktiskt inte så litet för oss som sitter här och skall hantera skattebetalarnas pengar. Och ännu mindre är det ett litet och föraktligt belopp för innehavarna av andra tvätterier som har att konkurrera med det allmänna och sörja för att bereda fortsatt sysselsättning för sina anställda. Tyvärr har vi i inte så få fall sett att staten genom att kalkylera fel har vållat bekymmer för redan etablerade företag i branschen. Vi kan jämföra ett annat nu aktuellt ärende, frågan om hur städningen i statliga sammanhang skall bedrivas.

Herr Blomkvist avstod som sagt från att argumentera, och vi har därför inte fått något besked om varför det är så rasande nödvändigt att vara ägare till denna fastighet i Ödeshög.
Fru talman! Först och främst är det så, herr Regnéll, att det samarbete som förekommer mellan förenade fabriksverken och landstinget har syftat till att skapa en tvätterisektor, som skulle vara till gagn för landstingen. I botten finns alltså ett klart markerat samhällsintresse för att få till stånd detta samgående. I anslutning till detta har riksdagen vid flera tillfällen haft uppe den fråga som herr Regnéll tidigare var inne på, nämligen att förenade fabriksverken har en fördel gentemot privattvätterierna — de debiteras inte någon mervärdeskatt. Detta är ett ställningstagande som riksdagen tidigare tagit, varvid riksdagen mycket kraftigt understrukit att man givit förenade fabriksverken denna fördel för att man har ett samgående med landstingen. Hade det nu varit så att landstingen drivit tvätteri i egen regi, hade man inte behövt betala mervärdeskatt. Utgångspunkten har alltså varit ett samhälleligt intresse. När de moderata ledamöterna inte tagit avstånd från den satsning som nu avslutningsvis sker på tvätteriet i Norrköping, så förutsätter jag, fru talman, att de inte heller haft något emot den insats som förenade fabriksverken gör när det gäller denna sektor. Hade man haft det, skulle man ju ha varit konsekvent och yrkat avslag på de investeringar som nu skett exempelvis i Norrköping och som uppgår till betydande belopp. Nej, vad de moderata ledamöterna nu vill göra är, såvitt jag förstår, att sätta stopp för den planerade investeringen i Ödeshög. Det är alltså fråga om ett ändrat ägandeförhållande när det gäller anläggningen i Ödeshög. För att göra en rationalisering behöver man äga fastigheterna, vilket vi ansett vara riktigt. Fru talman! Jag får säkert tillfälle att återkomma och argumentera ytterligare.

Fru talman! Herr Blomkvist sade att det här var fråga om ett mycket markant samhällsintresse, till vilket riksdagen vid tidigare tillfällen tagit ståndpunkt. Från vårt håll minns jag mycket väl att vi har understrukit betydelsen av att det lever kvar också enskilda företag i branschen. Vi har blivit besegrade i voteringarna. Det kan väl hända att flera så småningom ansluter sig till vår uppfattning. Det finns de som gör rätt bittra erfarenheter av statsdrifts lämplighet i olika sammanhang. Jag citerade nyss ur en proposition om städningen för statliga ändamål. Där kan jag ta ytterligare ett citat. Det är Statsföretag AB, som onekligen haft en del sådana där bittra erfarenheter, och som vis av de skadorna säger att man anser ”att den stora offentliga städmarknaden bör hållas öppen för privata och eventuella statliga entreprenörer. Härigenom skapas underlag för utveckling av produkter och metoder. Statsföretag AB avstyrker förslaget om central och regional ledning.” Jag upprepar att jag tycker att det finns mycket jämförbart mellan städning och tvätt, och tror inte alls att den här statliga aktiviteten är till förmån vare sig för statskassan, för landstinget eller för skattebetalarna.
Fru talman! Till det sista, herr Regnéll, skulle jag vilja säga att den erfarenhet vi har av samarbetet mellan landstingen och förenade fabriksverken visar att landstingen har ansett sig betjänta av den service som framför allt fabriksverken ger dem. I de flesta fall förekommer ett samgående mellan fabriksverken och landstingen. Herr Regnéll har tidigare talat om vad det kommer att innebära, när den utredning som nu har blivit tillsatt avger sitt slutliga betänkande. Ja, det vet vi inte någonting om. Han har dessutom hänvisat till att Knut Johansson är ordförande i utredningen och citerat ur en tidning, som han ansåg vara lämplig, i avsikt att ge Knut Johansson vägledning för framtida uppgifter. Då kan ju också jag citera, herr Regnéll, och jag måste säga att det är glädjande att herr Regnéll inte har använt Svenska Dagbladets ledare för i dag. Några av de uppgifter som förekommer där är uppenbarligen osanna, och det behöver påpekas.

Och skulle det sedan visa sig lämpligt att sälja till annan företagare, så kommer man med största sannolikhet att få tillbaka de pengar som nu investeras.

Fru talman! Det är, herr Blomkvist, detta sista som är det tveksamma, nämligen huruvida man får tillbaka de pengar man satsar om man lägger ner mer än nödvändigt i fasta anläggningar och kommer dithän att man blir tvungen att avveckla. Huruvida en avveckling blir nödvändig eller inte, det får utredningen bedöma, och jag delar helt herr Blomkvists uppfattning att där sitter ledamöter som bör komma fram till helt objektiva värderingar. Jag hoppas det, och jag har anledning att tro det när jag från statliga sammanhang har kunnat citera så objektiva uttalanden som jag har gjort i samband med städutredningen.

Fru talman! Det ligger mycket i reservanternas inställning just eftersom en utredning pågår. Det ligger också mycket i den därför att det inte är särskilt attraktivt för förenade fabriksverken att ta över ett tvätteri till, eftersom det finns en överenskommelse med landstingen som säger att förenade fabriksverken inte skall ha någon vinst på tvätterirörelsen. Men skälet till att jag ändå inte följer reservanternas linje vare sig i utskottet eller här är att det trots allt finns en betydande tvätterfarenhet i FFV. Jag tycker förstås att denna näring borde drivas privat, men skall den ändå ligga på det statliga planet kan den alltså lika gärna handhas av förenade fabriksverken.

Fru talman! Herr Regnéll har gång efter annan efterlyst skälet till att fabriksverken måste äga tvätteriet i Ödeshög och frågat varför man inte fortfarande kan arrendera det hela. Jag tycker att herr Blomkvist har klarat ut den saken, men om jag får komplettera det på grund av att jag tillhör förenade fabriksverkens styrelse vill jag säga att skälet är, som också herr Blomkvist mycket väl klargjorde, att det sker en strukturrationalisering inom tvätteriverksamheten. Reservanterna säger också i sin reservation, trots att de, om jag inte missminner mig, förra gången gick emot att bygga Norrköpingstvätteriet, att de nu är beredda att acceptera detta tvätteri. Då kommer sjukhustvätten, inte bara i Östergötlands län utan också i vissa delar av Jönköpings län, att koncentreras till Norrköpingstvätteriet. Därigenom kommer tvätteriet i Ödeshög, där man nu tvättar åt Östergötlands läns landsting — man arrenderar tvätteriet av detta landsting — att friställas från sjukhustvätt, som förs över till Norrköpingstvätteriet. Vad skall man då göra i Ödeshög, där sysselsättningen är besvärlig? Jo, man har ansett inom fabriksverken att det är lämpligt att lägga militärtvätten där. Man kan flytta den bl a. från Stockholms läns landstings tvätteri och vissa andra delar av landet till ett speciellt militärt tvätteri för vattentvätt i Ödeshög. Men varför behöver man då äga tvätteriet? Kan man inte fortfarande arrendera det av Östergötlands läns landsting? Det beror på att man måste göra sådana förändringar, ombyggnader, tillbyggnader, utbyte av maskiner osv. att man måste äga det för att få göra dessa förändringar. Så enkelt är det, herr Regnéll. Fabriksverken måste få överta äganderätten för att kunna göra denna strukturrationalisering. Skulle man inte få göra det, kommer militärtvätten alltjämt att få ligga kvar på respektive platser bl.a. i Stockholm, och då får alltså Ödeshög vidkännas en sysselsättningsminskning för 80 personer som blir utan arbete. Vill herr Regnéll vara med och ta ansvaret för det? Jag tycker att de — bl.a. herr Ericsson i Åtvidaberg — handlat riktigt som är beredda att acceptera det här förslaget. Jag är också tacksam för att man i övrigt nått enighet kring fabriksverken. Jag hälsar med tillfredsställelse att man nu får en utredning, vilket fabriksverken själva vill ha för att bl.a. få till stånd en lämplig företagsform och minska den stelbenthet vi har för närvarande i den nuvarande företagsformen, och att Knut Johansson blir utredningens ordförande hälsar jag också med tillfredsställelse. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Här fick vi äntligen ett besked — jag tackar herr Almgren för det — att vi måste förvärva fastigheten för att göra betydande omändringar i den. Det förstår jag. Men detta går dåligt samman med vad herr Blomkvist tidigare sade när han så frankt förklarade att om man ändrar sin politik beträffande tvätt och i fortsättningen inte sköter den i statlig regi, får man igen pengarna. Det är en erfarenhet som man verkligen inte brukar göra, i varje fall inte i bankvärlden. Ju mera skräddarsydd en fastighet är för sitt ändamål, desto mindre allmänt fungibel blir den och desto svårare blir det att få tillbaka de pengar man lägger ner. Sedan talade herr Blomkvist om bekymren för de anställda. Jag återkommer till att det finns en viss tvättmängd som skall tas om hand här i landet. Om det allmänna tar hand om en större mängd av tvätten, får de privata företagarna ta hand om en mindre del av den. Det innebär att man flyttar sysselsättningsbekymren till den privata sektorn från den allmänna.

Fru talman! Sedan jag begärde ordet har herr Almgren klarat ut en hel del av problemen med tvätteriet i Ödeshög, dess drift och varför man skall förvärva fastigheten. Därför kan jag lämna det därhän och bara instämma i vad herr Almgren här har anfört. Jag blev emellertid en smula orolig över vad herr Regnéll i början av sitt anförande sade beträffande tvätteriet och statens uppgifter i det sammanhanget. Han sade bl.a. klart och tydligt: Låt det praktiska livets folk sköta det här. Han menade naturligtvis att det här sköter det privata näringslivet mycket bättre. Han sade rent ut att servicesektorn sköter det privata näringslivet mycket bättre än vad staten gör. Jag vet inte om man alltid kan lita på det. Det praktiska livets män som har agerat i Ödeshög har inte särskilt meriterat sig för det höga betyg som herr Regnéll har satt här. Bl. a. har ASEA köpt upp ett av de stora företagen — det dominerande i Ödeshög — enbart för att lägga ner det. Detta är inte någonting som är speciellt för Ödeshög eller Östergötland, utan så går det till på många håll. Ödeshög har ju varit utsatt för en rad mycket besvärande företags krascher, som har lämnat djupa spår efter sig. Detta är särskilt beklämmande eftersom Ödeshög, även om det ligger bra till vid E 4, ändå har ett besvärligt läge när det gäller att bereda de friställda arbete på andra orter, därför att avstånden är ganska långa. När det stora företag jag nämnde köptes upp och lades ned fick folk resa mellan Ödeshög och Motala för att få arbete — det är ca fem mil. Det är över tre mil till Mjölby, men där fanns det vid detta tillfälle inte några sysselsättningsmöjligheter. Det är naturligtvis också en lokaliseringsfråga. Nu händer naturligtvis ingenting omedelbart, men ett bifall till moderatreservationen innebär att riksdagen uttalar att man bör gå försiktigt fram. Jag har nyligen haft samtal med personer som känner till detta. De säger, liksom herr Ericsson i Åtvidaberg nyss gjorde, att det på tvätteriet i Ödeshög och annorstädes verkligen finns folk som kan detta. Det finns då ingen anledning att misskreditera dessa personer. Det är viktigt för Ödeshög att tvätteriet får vara kvar. Det har, som någon nyss sade, ett 80-tal anställda. Det skulle bli mycket besvärligt om det hände någonting med tvätteriet i Ödeshög. Fru talman! Jag instämmer i yrkandet om bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det torde av protokollet framgå att jag i mitt inledningsanförande understrykit några av de synpunkter som herr Almgren tidigare redovisade och som herr Regnéll sade sig bli så glad över att få ta del av. Att det är fråga om en strukturrationalisering framgår av de handlingar vi har fått. Den andra fråga som jag tog upp, herr Regnéll, gällde framtidsbedömningen. Jag vet inte om herr Regnéll medvetet missförstod mig. Den utredning, som herr Knut Johansson nu kommer att stå i spetsen för, har till uppgift att bedöma vilka verksamheter som skall vara kvar inom förenade fabriksverken. Vad jag menade var att det är uppenbart att utredningen även kommer att pröva denna sektor av fabriksverkens verksamhet. Om man nu har denna verksamhet i Ödeshög och gör dessa nya investeringar, innebär det att anläggningen som sådan blivit upprustad. Om utredningen skulle finna att det är förenligt med fabriksverkens intressen att avveckla verksamheten i Ödeshög, är det alldeles uppenbart att anläggningen som sådan får ett bättre värde än den skulle ha, om inga åtgärder vidtoges. Om vi då bedömer företagets framtid, måste konstateras att militärtvätten kommer att koncentreras dit. Vi kommer ju även i fortsättningen att ha ett militärt försvar i vårt land. I utredningens direktiv heter det bl.a. att statsmakternas beslut rörande grunderna för den svenska säkerhetspolitiken och den långsiktiga inriktningen av totalförsvarsansträngningarna torde ge underlag för bedömningen av vilka produkter och tjänster försvaret i framtiden kan komma att efterfråga. Alldeles uppenbart måste däri ingå en så viktig del som tvätt till våra pojkar ute i försvaret. Här skall man göra avvägningen av om förenade fabriksverken eller någon privatföretagare skall driva denna anläggning. Detta är de Nr 57 uppgifter utredningen har att ta ställning till. Jag anser att den investering Torsdagen den som det här är fråga om är värdefull även från den synpunkten. 13 april 1972 Jag ber ännu en gång få yrka bifall till utskottets hemställan. — Statens vattenfalls

Fru talman! Vid den förevarande punkten har behandlats en folkpartimotion undertecknad av främst norrlänningar med begäran om tidsplan för vattenkraftsutbyggnader i övre Norrland. Jag har i en reservation i anledning av motionen föreslagit att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte uttala det brådskande behovet av att igångsätta utbyggnaden av Rebnis kraftstation i Skellefte älv. Trots att de ursprungliga planerna gick ut på att sätta i gång kraftverksbygget i början av 1972, har den egentliga byggnadsverksamheten ännu i denna dag inte startat. Jag hyser alltså vissa farhågor för en försening och har genom reservationen velat skynda på frågan närmast mot bakgrund av sysselsättningsläget. Inom parentes vill jag notera och beklaga att motionärerna i utskottet — Nr 57 inte är med på reservationen. Torsdagen den När det gäller övriga älvar som berörs i motionen och under den här 13 april 1972 punkten, har jag instämt med majoritetens uttalande. Fru talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservationen 7 till näringsutskottets betänkande nr 15.

Fru talman! I motion 1317 har vi centerpartiledamöter från Östergötland tagit upp frågan angående eventuell utbyggnad av Marvikens kraftstation. I statsverkspropositionen anför departementschefen att 1971 års riksdag anvisat medel för ytterligare utbyggnad av oljeeldad kondenskraft och att därvid skulle ankomma på Kungl. Maj:t att ta ställning till förläggningen härav. Det anges därvid att vattenfallsverket ansett att denna utbyggnad borde ske i anslutning till ombyggnaden i Marviken. Departementschefen anger som angeläget att utbyggnaden av kondenskraften kan ske så snart underlag föreligger för ett ställningstagande beträffande förläggningsplatsen och att Kungl. Maj:ts beslut kan bli aktuellt redan under budgetåret 1972/73. Statsverkspropositionen ger också besked om att statsrådet inte är beredd att ta ställning till huruvida den aktuella utbyggnaden av oljeeldad kondenskraft bör ske i Marviken; bl a. bör remissbehandlingen av rapporten angående fysisk riksplanering avvaktas. Marviken är ingen ny fråga för riksdagen. När vi i tvåkammarriksdagens slutskede fattade beslut om ombyggnaden av Marviken till ett oljeeldat kondenskraftverk kritiserades Marvikenprojektet som sådant, men mot anordningen att tillvarataga gjorda investeringar genom ombyggnad till oljekraftverk höjdes inte någon röst. Sedan detta beslut fattades har stadsplan för Marviken i ny form antagits av kommunen med bl.a. hamn för mottagande av oljetransporter; stadsplaneavtal har upprättats mellan kommunen och vattenfallsverket. Koncessionsnämnden har meddelat tillstånd till denna ombyggnad och därvid, enligt min mening fullt riktigt, fastställt hårda krav angående lågsvavlig olja, stoftavskiljning och omfattande kontrollåtgärder för att bedöma påverkan på miljön. Vid riksdagsbehandlingen av frågan angående Marvikens ombyggnad till oljeeldat kondenskraftverk gav jag uttryck för kommunens uppskattning av samarbetet med vattenfallsverket. Eftersom jag fungerat som kommunalnämndens och nu kommunstyrelsens ordförande i Vikbolandet har jag i stor utsträckning fört förhandlingar med vattenfallsverket från kommunens sida. Jag vill i dag åter understryka tillfredsställelsen över dessa goda relationer och ge en eloge till vattenfallsverkets företrädare för den beredvillighet och den lyhördhet man visat mot de lokala synpunkter som anförts. För min del har jag funnit att dessa företrädare för vattenfallsverket visat förståelse för lokala synpunkter och för synpunkter beträffande miljön. Enligt min mening är det inte alls så — vilket 57 man från visst håll velat göra gällande — att vattenfallsverkets företrädare saknar förståelse för miljövårdssynpunkter.

Ur dessa synpunkter är varje arbetstillfälle som kan skapas i denna bygd av största värde. I motionen 1317 har vi angett hur Marviken bedömts som lämplig lokaliseringsort när beslutet om kärnkraftverk fattades. Denna lokalisering har stötts av såväl kommunen som länsmyndigheterna. Även vid den tidpunkten var det många som ställde sig frågan om det skulle innebära risker och faror för miljö och människor, men man satte sin tillit till de ansvariga myndigheter som har att bevaka skydd och säkerhet. Samma frågeställningar har gjorts inför beslutet om ombyggnad till oljeeldat kondenskraftverk och kanske i ännu högre grad inför frågan om en ytterligare utbyggnad. Beslutet om ombyggnaden till oljekraftverk fattades inte minst mot bakgrunden av att man ville utnyttja de redan gjorda investeringarna. Samma aspekter måste anläggas när det gäller frågan om en ytterligare utbyggnad. Det kraftverk som man nu har beslutat bygga är ju alldeles för litet för att tidigare gjorda och nu beslutade investeringar skall kunna utnyttjas. Eftersom miljöansvaret och konsekvenserna på miljön vid en fortsatt utbyggnad av ett oljeeldat kondenskraftverk, alternativt vid uppförandet av ett kärnkraftverk, inte är klarlagda, har vi genom vår motion velat få en utredning till stånd beträffande dessa frågor. Då departementschefen velat invänta den fysiska riksplaneringen, har utskottet inte funnit anledning att tillstyrka vår motion om denna utredning. I viss mån kan jag förstå denna utskottets ståndpunkt, eftersom rapporten angående fysisk riksplanering uttalat sig för restriktivitet då det gäller utbyggnad av Marviken, även om i rapporten anges att det är skärgårdsområdena från Arkösund och söderut till Simpevarp som bör undantas. Jag hoppas dock att de frågeställningar som vi tagit upp i vår motion kommer att bli prövade antingen i samband med frågan om ytterligare utbyggnad av oljekraftverk vid Marviken eller i samband med frågan om lokalisering av kärnkraftverk på ostkusten. Eftersom jag sålunda hoppas att de frågor som vi tagit upp i vår motion kommer att bli föremål för prövning och ett enigt utskott inte ansett sig böra tillstyrka vår begäran om utredning, skall jag avstå från att ställa något yrkande, och jag har sålunda, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Undertecknad har tillsammans med ett flertal andra folkpartister i motionen 1364 begärt en utredning och förslag beträffande möjligheterna att tidigarelägga vissa kompletterande kraftverks Beträffande bakgrunden till motionen kan två huvudpunkter fram Torsdagen den BRNen 13 april 1972 Den första gäller det allmänna sysselsättningläget i Norrland och den situation man kan förutse under 1970-talet. Rationaliseringen inom jordbruk och skogsbruk kommer att fortsätta, och expansionen inom andra områden kommer förmodligen inte att ha en sådan utvecklingstakt att den genom rationaliseringen friställda arbetskraften kan beredas sysselsättning. Vi har alltså att emotse en konstant undersysselsättning i Norrland även under 1970-talet. När det gäller sysselsättningssituationen bland de arbetare som för närvarande är engagerade i olika anläggningsarbeten inom Vattenfall så är för dagen drygt 1 300 anläggningsarbetare sysselsatta i sådana arbeten. Vattenfalls ordinarie utbyggnadsprogram kan beräknas ge en sysselsättningseffekt för åren 1971—1975 av ca 1 000 anställda, 1976-1980 ca 430 anställda och för åren 1981—1985 ca 100 anställda, detta enligt Vattenfalls egna uppgifter. Det sker alltså en successiv avtrappning.

Om man jämför kurvorna finner man, att Vattenfall eftersträvat att få en jämn sysselsättning fram till år 1985 av den arbetskraft man har nu. Det är alltså ur sysselsättningssynpunkt som detta är mycket tungt vägande, mot bakgrunden av den situation vi har i Norrland. Den andra huvudpunkten innehåller miljösynpunkter. Vårt lands behov av elenergi kräver denna ytterligare utbyggnad av icke kontroversiella projekt i älvarna och dessutom en forcerad utbyggnad av värmekraftverk.

Jag kan också påminna om den pågående fysiska riksplaneringen, som också ingriper i de här frågorna. En forcerad utbyggnad av de redan reglerade älvarna skulle innebära en behövlig tidsfrist och bidra till en noggrann planering. I fråga om de i motionen redovisade konkreta förslagen är jag beredd att acceptera de skäl som anförs i utskottets skrivning beträffande Kalix älv. I Rebnis i Skellefte älv finns möjligheter att påskynda arbetena så att man kommer ifatt tidsplanen och den beräknade sysselsättningsgraden kan förverkligas. En viss försening har redan inträtt i det bygget. Vattendomstolens utslag beträffande Juktans kraftstation kan man vänta under våren eller sommaren. Där kan man omedelbart sätta i gång vissa kringarbeten, vägbyggnader och liknande arbeten. En snar start i detta område med den typen av arbete är nödvändig då det saknas andra arbetsmöjligheter just i dessa trakter i Storumans och Sorsele kommuner. 59 Att jag är positiv till denna utbyggnad beror bl.a. på att en utredning visat att den miljökänsliga Blaiksjön kan skonas. Sist vill jag peka på Stenkullaforsen inom Åsele kommun och den i motionen föreslagna utbyggnaden av vägsträckningen längs älven, vilket skulle betyda en möjlighet att driva kraftverksbyggnaden rationellare och billigare och dessutom även här ge ett värdefullt tillskott till sysselsättning. I sitt yttrande har Vattenfall också understrukit synpunkten om den rationellare och billigare byggnaden om vägarbetet kan komma i gång. För Åselebygden skulle också en sådan planering innebära en lättnad i det trängda sysselsättningsläget. Utskottet kommer senare i år att behandla ett flertal motioner om energipolitik och frågor i anknytning härtill. Det är min förhoppning att frågorna om sysselsättningen i Norrland också ges en dominerande roll i det sammanhanget. Herr talman! Jag har påpekat att arbetena på Rebnis kraftstation ännu inte har kommit i gång, trots att den utsatta tidpunkten för start redan är passerad. Jag vill därför ansluta mig till herr Gustafssons i Byske reservation i utskottet, en reservation som i det här avsnittet ansluter sig till min motion. I övrigt avvaktar jag frågornas vidare behandling i kammaren.

Herr talman! Under punkten 24 i detta utskottsbetänkande redovisas bl.a. två motioner som berör Marvikens kraftverk. Enligt vad jag kan utläsa ur utlåtandet är tydligen Marvikenfrågan alltför känslig, och utskottet har föredragit att skjuta den på framtiden. Jag vet inte om man anser att det i dag främst är ett lokalt problem. Jag anser inte att så är fallet, även om de reaktioner som kommit till uttryck främst mot en fortsatt utbyggnad givetvis varit kraftigast i Östergötland och Södermanland. Det är ju dessa landskap som i första hand berörs av de befarade luftoch vattenföroreningsproblem som man kan vänta skall uppstå vid en full utbyggnad enligt Vattenfalls tillkännagivna planer. Vidare meddelade regeringen redan i höstas att den inte är beredd att ta ställning till en eventuell utbyggnad innan riksdagen sagt sitt i fråga om den fysiska riksplaneringen. Detta beräknas ske under höstriksdagen. Det känns en aning bittert för mig som motionär att utskottet inte dragit konsekvenserna av vad det självt skriver inledningsvis på s. 17: ”Utskottet kommer senare i år att behandla ett antal motioner rörande energipolitik och frågor med anknytning därtill.” Det är därför utskottet inte tar upp några mera långsiktiga problem i sitt betänkande. Men då kan man fråga sig varför utskottet har så bråttom att behandla de här två Marvikenmotionerna. Dessa måste väl anses höra just till de motioner som skrivningen hänsyftar på. Om man ändå anser att det är lämpligt att behandla dessa motioner nu, varför kan man då inte fatta det beslutet att de skjuts upp och behandlas i samband med övriga motioner i stället för att avslås? Jag tycker att logiken haltar en smula i det här sammanhanget. Men, herr talman, mot ett enigt utskott tänker inte jag ställa något yrkande. Konsekvenserna blir väl endast för min del att jag måste känna mig tvungen att återkomma då frågorna blir aktuella i höst.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 15 under punkten 24 redovisar utskottet sin behandling av motionen 1343 som jag har lämnat. Jag får det intrycket att utskottet noga tänkt på saken och lagt ner arbete på att ge ett uttömmande besked. Jag tolkar utskottets skrivning på s. 19 i den här frågan som positiv. Jag vill dock gärna säga några ord. Bakgrunden till motionen är mitt intresse just för Vindelådalen. Givetvis har jag kvar min gamla principiella ståndpunkt att ingen ytterligare miljöförstöring genom byggen av detta slag skall ske. Men i det här fallet är det särskilt Sorsele kommun och dess dystra framtidsmöjligheter som är bakgrunden. Ingreppet innebär ju att sjön Storjuktan som ligger inom Sorsele kommun skall få sitt vatten uppumpat till Blaiksjön som också ligger inom Sorsele men på gränsen till Storumans kommun. Sedan skall vattnet genom en kanal ledas ut till Storuman, och det blir Ume älvs kraftverk som får större tillförsel av vatten och därmed större effekt. I princip är ingenting att säga om detta. Men om man då tänker på Vindelådalen och Sorsele kommun som sådan med det svåra sysselsättningsläge man har här — denna kommun har det kanske allra svårast i vårt län — så måste man fråga sig hur detta kan få ske. I riksplaneringen skulle dock Vindelådalen med angränsande områden prioriteras med tanke på naturvård, turism, fiske och sådant. Här har nu domänverket, som också är statligt verk, genom en intresserad revirförvaltare och andra skapat Blaiksjöns fiskecamp som jag talat om i motionen. Detta arbete har verkligen varit hoppingivande. Detta är naturligtvis ett litet projekt om man ser på Sverige i stort och även om man ser på Västerbotten. Men å andra sidan har det visat sig att man kan uträtta någonting här. Blaiksjön är vacker. Här finns en orörd natur. Det fantastiska är att fisket visat sig vara så bra, att det finns en naturlig reproduktion med öring och röding, även om sjön fiskas hårt. Det är något mycket ovanligt. Man har alltså betraktat den här anläggningen som en början — som ett löfte, ett föredöme — och jag vet att den varit föremål för intresse och studium, och jag vet också att man har planerat en utbyggnad. Nu har alltså det statliga verket Vattenfall lagt fram sitt förslag, som skulle betyda att Blaiksjöns fiskecamp försvinner. Jag har fått uppgifter om att man kan tänka sig att flytta stugorna och lägga det här fisket på annat håll; men om det hela flyttas till någon annan sjö i närheten kan ingen säga om det där blir samma gynnsamma förhållanden när det gäller reproduktion av fisk — men vi kan lämna det. Det kostar i varje fall pengar att flytta — 1 miljon kronor har nämnts — och frågan är om det nya blir lika bra. Jag kan bara nämna att besöksfrekvensen har vait bra och att strömmen av människor dit, som jag förmodar skulle ha ökat om anläggningen fått ligga kvar, går längs Vindelådalen och genom Sorsele kommun; en relativt kraftig ström av människor skulle också medföra möjligheter till arbete och ge försörjning för människor i framtiden. Det är inte några stora saker än, men i det här läget är även små saker av stor betydelse för Sorsele kommun. Jag vill tillägga ett par ord. Under den debatt som fördes fram till år 1970 om utbyggnad eller inte utbyggnad av Vindelälven fick jag ofta höra hur oerhört bra Umeälvskommunerna hade fått det, inte minst Storuman. Som jämförelse drog man fram allt som skett i Storuman och hur bra det hade blivit för den kommunen. Jag har en känsla att man trots allt har det mycket svårt i den kommunen. Det visar att vi hade rätt som sade att utbyggnad av vattenkraft ger en blomstring för tillfället, men den betyder inte försörjning på lång sikt eller garantier för framtiden; vi måste få andra näringar. Jag menar att Blaiksjöns fiskecamp i Sorsele var en liten fingervisning om vad som hör till sådant man hellre bör syssla med och t.o.m. kan vara bättre än utbyggnad av vattenfall. Jag finner att man nästan tar den fattiges lamm; Sorsele förlorar det här lilla objektet, och det kanske blir Umeälvskommunerna — eller i varje fall Vattenfalls anläggningar i Umeälvskommunerna — som vinner på det. Jag har ingenting emot att de har det bra, men man skall också tänka på Sorsele. Jag tror att redovisningen av de årsverken som utbyggnaden skulle ge kan vara riktig, men det finns ingen garanti för att det blir Sorselebor som får sysselsättning i projektet; jag har inte heller någonting emot att Vattenfalls egna arbetare får arbete, men sett just från Sorseles synpunkt är det inte mycket att vänta av den här utbyggnaden. Jag vill gärna än en gång understryka att jag förutsätter att det verkligen skall ges kompensation för skadorna om fiskecampen skall flyttas till annan plats, att flyttningen sker på så sätt att man kan fortsätta på ett nytt ställe och att man också där får en sjö med naturlig reproduktion av öring och röding, vilket är något oerhört sällsynt och värdefullt. Jag stryker alltså än en gång under de två rader på s. 19 i utskottets betänkande där det heter: ”Utskottet förutsätter att naturvårdssynpunkterna och de av motionären i övrigt åberopade omständigheterna blir beaktade i detta sammanhang. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande.